Fru talman! Jag vill tacka för svaret och samtidigt uttrycka min uppskattning för att ministern ägnar denna eftermiddag och kväll åt att diskutera ett antal interpellationer med koppling till pandemin. Tyvärr är min interpellation mer än en månad gammal nu, vilket gör att ytterligare saker har hänt i frågan sedan den lämnades in, men jag tror att det går bra att debattera den ändå. Bakgrunden till min interpellation är att i slutet av mars meddelade plötsligt Västra Götalandsregionen, där jag bor, och även Region Stockholm att man slutar erbjuda allmänheten att boka tider för antikroppstest. Detta för att Folkhälsomyndigheten ansåg att testerna är av begränsat värde. Fler regioner har följt efter, och nu verkar det som att den breda antikroppstestningen har stoppats över hela landet. Jag tycker att det är lite svårt att förstå logiken. För det första kommer det att dröja mycket länge innan alla svenskar har vaccinerats, särskilt de i de yngre åldersgrupperna - om nu till exempel barn över huvud taget kommer att vaccineras. Att människor kan få tydliga besked om huruvida de har antikroppar är oerhört värdefullt för individen och dennas anhöriga. Det kan också i vissa fall vara viktigt för individens arbetsgivare eller andra. För det andra borde det vara av stort intresse ur samhällssynpunkt att kunna se hur stor del av den ovaccinerade befolkningen som har antikroppar mot covid-19. Det är ju antikropparna tillsammans med vaccinationen som kan bidra till flockimmunitet. För det tredje har vi periodvis haft brist på vaccin, och vaccinplaner har flyttats framåt i tiden. Ingen vet heller hur länge vaccinet verkar. I en sådan situation kunde det kanske vara rimligt att överväga om personer som saknar antikroppar ska vaccineras först och om de som har antikroppar ska ställas sist i vaccinationskön. I hela EU diskuteras frågan om digitala vaccinationspass och covidpass, och i bland annat Danmark är det redan verklighet. I Danmark har man dock jämställt vaccination med styrkta antikroppar eller färskt negativt covidtest i sitt covidpass. EU-kommissionen har föreslagit samma sak - att vaccination, påvisade antikroppar och negativt covidtest ska jämställas när det gäller de föreslagna gröna intygen eller vad vi kallar vaccinationspass. Problemet är bara att om Sverige inte erbjuder antikroppstester för ovaccinerade faller ju möjligheten bort att utfärda covidpass för ovaccinerade med antikroppar i enlighet med EU-reglerna. Jag har full förståelse för att man inte vill göra antikroppstester på dem som redan är vaccinerade. Inte heller vill man att människor missbrukar detta med ständigt upprepade antikroppstester. Men i samband med tidsbokning borde man kunna se om en person är vaccinerad eller inte och även se när den senast gjorde ett antikroppstest. Personer som är vaccinerade är det såklart meningslöst att testa, men för den övriga befolkningen borde det vara intressant med omfattande testning av antikroppar. Det gäller inte minst barn och unga, som man ju inte har för avsikt att vaccinera i närtid - om alls. Fru talman! Jag förstår helt enkelt inte hur Sverige ska kunna leva upp till EU:s krav på gröna intyg om man inte ger den ovaccinerade allmänheten möjlighet att göra antikroppstest. Det framgår dessutom av ministerns svar att covidtester i första hand ska göras om man uppvisar symtom. Om man inte har några symtom, kan man då göra de här testerna? Om man inte kan det, ja, då kan man ju inte få det där gröna intyget för en utlandsresa om man inte är vaccinerad. Effekten blir att den ovaccinerade delen av befolkningen - däribland huvuddelen av våra barn och ungdomar men också andra som av olika skäl är ovaccinerade - inte kommer att kunna få det av EU beslutade gröna intyget, som kommer att vara ett villkor för många utlandsresor. Med anledning av detta vill jag upprepa min fråga till socialministern, lite på ett annat sätt än det ursprungliga. Hur avser hon att säkerställa att Sverige lever upp till EU:s krav på att positiva antikroppstester och negativa covidtester ska jämställas med vaccination vid utfärdande av gröna intyg och att hela befolkningen, även ovaccinerade, ska ha samma chans att få ett sådant intyg?

Fru talman! Det var vissa svar här som jag kan ta till mig. Samtidigt blir jag lite fundersam. Man säger att antikroppstesterna är osäkra, men det sägs ju även om de andra testerna. Det finns ju många olika tester som man använder, och vad jag har förstått säger man att även PCR-testerna är ganska osäkra. : Nej.) Ministern säger att de inte är det. Då får vi hoppas att det stämmer. Ministern talar om kostnaden, 550 kronor. Visst, vi ska hushålla med skattebetalarnas pengar. Samtidigt har vi ju lagt hundratals miljarder på olika typer av krisåtgärder. Att kunna erbjuda antikroppstester tycker jag är värdefullt. Jag har själv tagit ett sådant test och fått veta att jag har antikroppar. Jag tycker att det är positivt om man kan ha med det i ett intyg i avvaktan på att man blir vaccinerad. Då slipper man ju att ta ett nytt PCR-test. Men min första fråga får bli: Kan ministern garantera att alla som vill faktiskt kan få ta ett PCR-test om de inte har hunnit bli vaccinerade? Det kan gälla till exempel barn och ungdomar om familjen ska åka på semester, även om de inte har symtom. Det skulle jag gärna vilja ha svar på. Sedan finns det en annan fråga som också behöver belysas i det här sammanhanget. I februari gav ju regeringen ansvariga myndigheter i uppdrag att förbereda utfärdandet av vaccinationsbevis. Redan då var det känt att EU diskuterade en bredare lösning där även negativa covidtest och intyg om att man har haft sjukdomen och tillfrisknat ingick. I mitten av mars kom beskedet att EU-kommissionen ville se en sådan lösning. Trots detta har regeringen uppenbarligen inte gett myndigheterna i uppdrag att se till att även den delen finns med, utan det är bara vaccination som finns med i uppdraget till myndigheterna. Häromdagen konstaterade digitaliseringsminister Anders Ygeman att Sverige var ett av de länder som var först med att testa EU:s gröna intyg, men samtidigt kom det fram att man fortfarande inte har tagit initiativ till att mer än bara genomgången vaccination ska finnas med i intygen. Detta konstaterade bland annat SVT Nyheter i ett inslag den 5 maj. Ansvariga myndigheter har jobbat med det svenska gröna intyget i tre månader ungefär, sedan mitten av februari, och EU-kommissionens linje har varit känd i två månader. Trots detta verkar regeringen inte ha agerat på detta, utan det är fortfarande vaccination som finns med i intyget och inte någon form av tester. Då är min fråga till socialministern varför inte regeringen för länge sedan har gett ett tydligt uppdrag till myndigheten att utforma de gröna intygen i linje med EU:s krav utan i stället valt att diskriminera alla dem som inte är vaccinerade och kanske inte heller kommer att bli det. Då tänker jag framför allt på barn och ungdomar. Vi vet fortfarande inte om barn kommer att vaccineras, och ungdomar kommer att få vänta länge för att andra ska få vaccin först. Kommer socialministern att ta initiativ till att bredda uppdraget till myndigheterna, så att man också får med åtminstone de negativa testerna i intygen, vilket möjliggör att familjer kan resa och så vidare? Vi satsar i EU ganska stora pengar på återstart. Vi har till exempel haft den stora återhämtningsfonden som Sverige är med och finansierar just för att få fart på EU:s ekonomi. Då känns det lite konstigt om vi inte ska medverka till att så många som möjligt kan börja resa igen och hjälpa länder i södra Europa att fart på sin ekonomi och sin turism. Då tror jag att det är en viktig del att en familj kan få intyg även om det bara är föräldrarna som är vaccinerade och inte barnen.

Fru talman! Jag kan börja med att instämma helt med ministern om att den danska lösningen kanske inte är något som vi ska eftersträva i Sverige. Vaccinationsintyg har vi använt många gånger vid resor till olika länder. Det vet inte minst vi i riksdagen, som reser till konstiga ställen ibland. Man måste ha vaccinationsintyg för olika saker i Afrika, Sydamerika och så vidare. Det är inget konstigt i samband med resor. Men att man däremot skulle ha krav på någon form av intyg för att få röra sig i sitt eget land och göra vardagliga saker känns inte särskilt tilltalande. Det håller jag helt med ministern om. Ministern säger att det är komplicerat hur man ska få in testerna i intygen. Jag förstår det. Det måste vara tämligen besvärligt att lösa den frågan. Men då måste man också börja någon gång. Ministern säger att arbetet pågår, men vad jag vet har regeringen inte gett det uppdraget till myndigheterna - inte om vi ska tro medierna i alla fall. SVT Nyheter säger att det i dag inte finns någon lösning för hur man ska hantera detta med att få med testresultat i intygen. Om man inte sätter igång arbetet och ger ett tydligt uppdrag till de ansvariga myndigheterna kommer man ju aldrig att lösa detta. Då är min fråga till ministern: Finns det ett uppdrag till Digitaliseringsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten att göra detta och även arbeta fram en lösning för detta med testerna, eller har ministern för avsikt att driva den här frågan? Även om det kanske är digitaliseringsministern som ger det formella uppdraget måste man ju diskutera i regeringen om att myndigheterna ska få det här uppdraget, för annars kommer vi aldrig att hinna lösa detta till den 26 juni.